Jag skall skjuta på denna fråga till något senare och först ta upp några frågor, där jag tycker att jag har en del att säga om det som tagits upp före herr Werners anförande. Det är givet att alla som är intresserade av utvecklingen och framför allt alla som har berörts direkt eller mera lokalt av en ökad arbetslöshet varit bekymrade och sett på utvecklingen med en känsla av stor otrygghet inför framtiden.

Men detta till trots har investeringarna under föregående år varit högre än under de närmaste åren dessförinnan och stimulerats i olika former dels genom frisläppande av investeringsfonderna men dels också genom att det funnits en bättre tillgång på kapitalmarknaden också för industrins behov av kapital. Men hur är det nu med investeringarna? De som har lyssnat på nyheterna under de senaste dagarna kanske lade märke till att det i något sammanhang — om jag nu inte fattade fel — nämndes att svensk industri under föregående år investerat 800 miljoner kronor i främmande länder. Det har vid olika tillfällen rapporterats att sysselsättningssvårigheterna i Sverige i mycket stor utsträckning berodde på att konkurrensen från utlandet var svår att komma förbi. Vi har varit med om att man har slagit igen fabriker i Sverige och skapat ny sysselsättning för samma produkter i utlandet, med svenskt kapital. Det är väl framför allt Spanien och Portugal som därvid har fått taga emot den utflyttade industrin. Man har funnit yrkeskunnigt folk i Portugal, och skoindustrin har inskränkt sin verksamhet i Sverige och täckt de behov som behövt täckas genom import av skor, vilka, såvitt jag kan bedöma, inte säljs billigare än de i Sverige producerade. Huruvida de importerade skorna är bättre vet jag ingenting om.

De som inte kan hävda sig i den konkurrensen kommer så småningom att få upphöra med sin verksamhet, därför att då blir produktionen så dyrbar att den måste flytta utomlands så länge det är billigare att driva framställningen där. Självklart har arbetslöshetsförsäkringen en mycket stor uppgift att fylla. Här finns ett önskemål att utvidga försäkringsområdet så att den så långt det är möjligt kommer att omfatta hela den del av befolkningen som har förvärvsarbete av något slag. Industriarbetarna har väl redan i stor utsträckning sådan försäkring liksom även stora delar av tjänstemannavärlden. Det finns ju betydande organisationer bland tjänstemännen som har skapat en arbetslöshetsförsäkring redan för länge sedan, men det finns väl också andra delar av detta organisationsväsen som har underlåtit det, därför att arbetslöshetsriskerna inom tjänstemannakåren tidigare har varit relativt små. Det finns väl fortfarande oorganiserade tjänstemän som inte har skyddet av en arbetslöshetsförsäkring, även om de arbetar inom områden där de skulle kunna tillhöra en arbetslöshetskassa. Men det är, som herr statsministern redan tidigare i dag har sagt, förenat med stora svårigheter att lösa problemet om en arbetslöshetsförsäkring som skulle omfatta hela folket. Jag tror till och med att centerpartiet och möjligen också några av de övriga oppositionspartierna, när de motionerat, varit litet tveksamma om hur en sådan trygghet skulle utformas. Jag antar detta eftersom man dels har väckt motioner om en allmän «obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, dels också något år ändrat beteckningen och begärt en allmän sysselsättningsförsäkring. Jag förmodar att man syftar ungefär till samma mål, men man har i varje fall skiftat beteckning. Det har ju gjorts många uttalanden i dagens debatt. Herr Bengtson började med att konstatera att det utrikespolitiska läget inte hade förbättrats under det gångna året. Han ansåg sig ändå vilja yttra något om utvecklingen och de svenska insatserna på detta område, även om han förväntade en specialdebatt i dessa frågor litet senare. Jag tror att herr Bengtson kunde ha fortsatt och sagt att även beträffande inrikespolitiken har i varje fall debatten i dag, sett i förhållande till föregående års debatt, inte förändrats i någon större utsträckning. Det råder precis samma missnöje med regeringen och de olika åtgärder som har vidtagits. Man är missnöjd med att det som oppositionspartierna har föreslagit ännu inte har realiserats, och man frågar: När kommer detta att ske? Det kommer tydligen inte att bli något realiserande av dessa förslag under nästkommande budgetår, eftersom den framlagda statsverkspropositionen inte innehåller några förslag härom. Då aktualiseras frågan: Tror inte herr Bengtson att oppositionspartierna själva kommer i den ställningen att de kan för verkliga sina tidigare på den nuvarande regeringen ställda kraven på vissa åtgärder? Eftersom de är så optimistiska beträffande utgången av höstens val är väl frågan om vad den socialdemokratiska regeringen skulle vilja vidta för åtgärder för att tillmötesgå önskemålen inte längre aktuell. Det vore kanske ändå nödvändigt att i remissdebatten upprepa vad man tidigare har ställt för krav. Man skulle väl ändå i slutskedet kunna inskjuta någon liten mening om vad det är för någonting som man själv måste realisera så snart man får möjlighet att komma in i kanslihuset. Såvitt jag förstår måste det väl ändå vara någonting sådant som oppositionen har i tankarna. Vidare klagar man över att det inte har blivit möjligt att komma tillsammans med regeringen i någonting som skulle kunna kallas för rundabordskonferenser, för att diskutera de olika ekonomiska problem som onekligen har varit aktuella under de senaste åren.

Därtill skiljer sig åsikterna i alltför stor utsträckning. Eftersom jag behöver tid för att beröra det som herr Werner aktualiserade 1 sitt anförande, skall jag i detta ämne nu inte anföra något mer än att jag har noterat ett uttalande, som tydligen har gjorts av herr Dahlén. Det kan också ha varit någon annan. Jag gjorde nämligen mina anteckningar då jag satt i talmansstolen, och jag har den uppfattningen att jag då kanske inte får anteckna någonting som är alltför poli tiskt. Därför antecknade jag inte något namn. Jag noterade i varje fall att det i uttalandet gjordes gällande att utvecklingen i Norge åtminstone var lika fördelaktig som den utveckling den socialdemokratiska regeringen hade kunnat åstadkomma. Siktar inte de borgerliga partierna med sitt maktövertagande längre än att de skall lyckas ungefär lika bra som den socialdemokratiska regeringen har gjort, då har de väl inte något särskilt ambitiöst program, efter sin egen bedömning. Herr talman! Jag skulle också vilja yttra mig litet om parlamentariska nämndens utlåtande. Enligt herr Werner fordrade den vissa förklaringar. Det behövs kanske i allra första hand en liten förklaring av både vad parlamentariska nämnden haft att syssla med och vilka möjligheter den haft att behandla materialet så att det kunde ge låt oss säga någonting av rent politisk färg. Enligt de ursprungliga direktiven har vi haft att syssla med själva Wennerströmaffären. Vi skulle granska det material som den juridiska utredningskommissionen plockat fram och värdera det för att användas av konstitutionsutskottet i dess bedömning av statsrådens ansvarighet. Det betänkandet avlämnades i april 1964, alltså efter en relativt kort utredningstid. I de ursprungliga direktiven fanns att vi sedan skulle yttra oss över den principiella handläggningen av säkerhetsfrågor, särskilt med den utformning de fick med anledning av erfarenheterna i Wennerströmaffären. Här hade försvaret en utredning i gång om vilka åtgärder som borde vidtagas. I samband med att rikspolisstyrelsen tillträdde den 1 juli 1964 blev också säkerhetstjänstens organisation aktuell. I samband med rikspolisstyrelsens tillkomst skedde också en mera markerad centralisering av säkerhetstjänsten. Det fordrades någon tid för att komma fram till hur den centrala säkerhetsavdelningen skulle organiseras. De utredningar som var i gång tog sin tid, och vi kom inte i gång med den senare delen av programmet förrän i slutet av 1965. Jag tror att vi var inställda på att klara också detta relativt snart. Men sedan kom debatten om säkerhetspolisens arbete upp i sådana former, att kanslihuset menade att de borde kunna tillmötesgå kravet om en parlamentarisk utredning om vad som hade förekommit. Den skulle ske genom den parlamentariska nämnden, och detta drog naturligtvis ut på tiden. Däremot drar herr Werner alldeles felaktiga slutsatser om han tror att demonstrationer och äggkastning, som förekommit under senare delen av det gångna året, skulle påverkat nämndens utformning av utlåtandet. Det har över huvud taget inte varit på tal i våra överläggningar att dessa demonstrationer eller äggkastningen skulle ha någonting som helst att göra med den utredning vi sysslade med. Självklart kommer väl säkerhetspolisen i någon utsträckning att beröras av demonstrationer och äggkastning, eftersom det finns en avdelning av säkerhetspolisen, som har skyldighet att se till att inte de utländska ambassaderna utsätts för någonting sådant som krossning av fönsterrutor. Jag förmodar också att den diplomatiska personalen skall ha ett visst skydd. Jag tror att det råder en mycket stor förvirring i fråga om säkerhetspolisens arbete, registrering och allt vad därmed sammanhänger. Det har säkert även återspeglats i herr Werners anförande och tidigare i de debatter som har förts om säkerhetspolisens arbete både före nämndens utlåtande och efter detsamma. Det sägs att en registrering i säkerhetspolisens register innebär detsamma som att man stämplas såsom säkerhetsrisk. Det är en missuppfattning. Säkerhetspolisens registrering är till det allra väsentligaste en registrering för att polisen skall kunna fullgöra sina uppgifter i fråga om personalkontrollen, nämligen att kunna tillhandahålla uppgifter om de sökandes vandel och pålitlighet i övrigt i de befattningar som kan sökas. Så snart man kommer över till det som hör samman med misstanke om risk för rikets säkerhet, kan registret vara en källa att ösa ur för att bedöma vad som kan ligga bakom en sådan misstanke. Då är det dock inte säkerhetspolisen som kommer att ha huvudansvaret för de åtgärder som skall vidtagas. När det gäller en dokumenterad risk skall ledningen av undersökningen övertagas av allmän åklagare, och då blir det ju ett spaningsarbete av helt annat slag än det som möjligen kan äga rum i samband med insamlandet av uppgifter till registret.

Uttalandet har gjorts i samband med att nämnden yttrar sig om säkerhetsavdelningens register. Uttalandet börjar i punkten 175 och slutar sedermera i punkten 188.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

Jag tycker att det kan vara förklarligt ur vissa synpunkter, eftersom utlåtandet icke var tillgängligt förrän någon gång mellan kl. 11 och kl. 12. I varje fall radion och televisionen vill ha uttalanden så snart som möjligt, och alla fick väl inte utlåtandet omedelbart efter det att det var tillgängligt. De fick kort tid på sig för att läsa det, och troligen ställde intervjuarna frågorna på det sättet att de helt enkelt läste upp avsnitt ur betänkandet som skulle kunna vara mer eller mindre känsliga för den som de ställde frågor till. Jag tror att det i mycket hög grad kom att prägla den kritiska inställning som väl huvudsakligen dominerade den första dagen. Intrycket kunde väl inte bli annat än att utlåtandet var både dömt och fördömt. Det stora flertalet av dem som tog del av referaten visste knappast mer om innehållet i utlåtandet än att det var någonting som inte var riktigt bra. Jag kan mycket väl förstå att kommunistledaren Hermansson kände ett behov av att reagera. I vilket sammanhang det citerade än hade skrivits, skulle han väl ha betecknat det som en stämpling av kommunistiska partiet. Jag tror nämligen inte att han har så stor kännedom om och så stor makt över partiet att han skulle kunna svara för alla dess medlemmar eller sympatisörer. Bakom de glidande uttrycken, som herr Werner nämnde, hämtade ur utlåtandet, ligger inte annat än att det inte har konstaterats eller i varje fall säkert fastlagts att det var uteslutande medlemmar i det kommunistiska partiet som åsyftades. I lika stor utsträckning — eller kanske ännu större — kan det beröra vad man skulle kunna kalla sympatisörer eller sådana som på annat sätt dokumenterat sitt intresse för partiet i fråga. Däremot har nämnden inte en tanke på att kommunistiska partiet skulle vara så oförsiktigt att det engagerade sig direkt i spionverksamhet. Jag tror inte heller att dess lokala organisationer gör det, men jag tror inte att det är möjligt för partiet att svara för alla sina medlemmar eller sympatisörer, om de på ett eller annat sätt skulle frestas att lämna ut icke tillåtna uppgifter som de kunde förfoga över.

Herr talman! Det är kanske lämpligt att också jag i detta skede av remissdebatten säger några ord beträffande den nu aktuella diskussionen om säkerhetstjänsten. Under den tidvis mycket intensiva debatt som nu har pågått i två år har jag vid flera tillfällen framträtt offentligt och lämnat redogörelser för vad som vid dessa tidpunkter har kunnat sägas — en gång efter det att jag genom ett särskilt konseljbeslut bemyndigats offentliggöra tidigare hemligstämplat material. Jag har i dessa sammanhang alltid sagt att en meningsfull debatt inte kan föras förrän den parlamentariska nämnden har fullgjort sitt uppdrag. När den nu i förra veckan avlämnade sitt betänkande vidtog re geringen den internationellt sett exceptionella åtgärden att offentliggöra betänkandet i dess helhet. Jag har förut sagt att säkerhetstjänstens arbete i intet land torde bedrivas under så fullständig parlamentarisk insyn som i vårt land. Nu har hela vårt folk tillfälle att bilda sig en uppfattning i denna intrikata fråga, men det förutsätter att den offentliga debatten inte på nytt snedvrides. Tyvärr har vi sett tendenser till att så ånyo kan bli fallet. Jag syftar här på en del pressuttalanden, men också på det TV-program som herr förste vice talmannen nämnde. I det sammanhanget vill jag bestämt dementera ett påstående som har framförts angående regeringens bristande vilja att delta i programmet. Varken jag eller någon annan regeringsledamot erbjöds att delta i detta program. Det enda jag och mina medarbetare har haft att göra med det programmet innan vi såg det i TV var att vi hela veckan utsattes för ett ständigt tjat om att utlämna betänkandet till Sveriges Radio i förväg. Det kunde jag givetvis inte göra. Jag kunde inte utlämna detta då kvalificerat hemligstämplade material utan att göra mig skyldig till ett allvarligt tjänstefel — lika allvarligt som det brott som den har gjort sig skyldig till som i förväg har utlämnat betänkandet till en tidning. Den offentliga debatten efter betänkandets publicering har liksom tidigare ensidigt rört sig om endast en del av säkerhetstjänstens arbete — registret och personalkontrollen. Man tycks nästan helt ha glömt bort det arbete, oftast mycket tröttsamt under besvärliga förhållanden, som huvuddelen av säkerhetstjänstens personal utför och har utfört för att bekämpa angrepp mot landets inre och yttre säkerhet. Jag syftar på vad den parlamentariska nämnden har kallat säkerhetsunderrättelsetjänsten. Under besvärliga förhållanden har denna personal att försöka insamla och bearbeta sådant underrät telsematerial som den polisiära och den militära säkerhetstjänsten behöver. Det sker, som den parlamentariska nämnden uttrycker sig, genom öppna källor, genom hemliga kanaler och genom direkt spaning. Säkerhetsavdelningens personal är verkligen värd en eloge för all den möda som den utan hänsyn till personlig bekvämlighet och fritid nedlägger och har nedlagt till försvar för vårt demokratiska samhälle. I en rad fall har spioneri mot vårt land avslöjats tack vare den skicklighet och intensitet i arbetet som utmärker denna personal. Inte minst det omfattande material som offentliggjordes i samband med Wennerströmaffären visar detta med all tydlighet. Herr talman! Till sist några ord om den övriga delen av säkerhetstjänstens verksamhet. Ingenting i vårt samhälle är så fulländat att förbättringar inte kan genomföras. Men efter herr förste vice talmannens anförande saknar jag anledning att i detta sammanhang gå in på några detaljer. Den parlamentariska nämnden har ju, som vi hört, på detta område framlagt en rad förslag som regeringen har förklarat sig vilja pröva i positiv anda när remissbehandlingen, som nu pågår, har avslutats. Remisstiden utgår för övrigt den 15 februari, så att ett avgörande kan träffas ganska snart. Herr Werner riktade ett par frågor till mig. Först frågade han om regeringen ställer sig solidarisk med nämndens åsikter. Tydligen liknar herr Werner TV-Aktuellt på det sättet att han inte fäster avseende vid uttalanden av statsministern, trots att de är bekräftade av en enhällig socialdemokratisk riksdagsgrupp och återigen publicerats i gårdagens tidningar. Herr Werner frågade också om jag vidhöll min uppgift i TV-intervjun att en fackförbundsordförande, som påstått att säkerhetspolisen gav order om avskedande, hade fel. Ja, herr Werner, jag vidhåller det. Jag uttalade mig inte alls om det särskilda fallet och de upp gifter som då lämnades därom. Däremot sade jag att polisen inte kan ge sådana order, och det har den heller inte gjort. Gällande bestämmelser säger klart ifrån att polisen endast har att i förekommande fall utlämna de uppgifter, vilkas utlämnande godkänts av parlamentarikerna i rikspolisstyrelsen, och att det därefter ankommer på vederbörande myndighet själv att bedöma hur den skall handla. Skulle förutvarande justitieministern Zetterberg beträffande ett annat fall ha sagt något annat, måste det föreligga ett missförstånd på något håll. Herr Werner ställde en tredje fråga — jag vet inte om den var riktad till mig eller till herr förste vice talmannen. Den avser vissa uppräknade personer. Gällande grundlag förbjuder att enskilda medborgares förhållanden diskuteras här.

Herr talman! Till den bild av Torsten Andersson i Brämhult som första kammarens ärade ledamöter kunnat skaffa sig under de 16 år jag gått här och skrotat har nu herr Werner kunnat lägga den »sensationella» upplysningen att jag har en bror som är kommunist. Det är naturligtvis i och för sig ytterligt anmärkningsvärt. Jag är dock en aning konfunderad, därför att om det är såsom herr Werner tydligen anser, att det måste vara särdeles utmärkt att vara kommunist och att det råder påverkan bröder emellan, borde jag vara en verkligt bra karl. Tränger man djupare in i min roll i kommissionen måste väl herr Werner tycka att jag är en ganska dålig karl. Dessa båda förklaringar stämmer inte överens. Exemplet att min bror är kommunist är över huvud taget mycket dåligt valt, eftersom det ju var fråga om miljöpåverkan. Det är alldeles klart att ett kommunistiskt hem kan utöva en mycket stark påverkan på sina söner och döttrar. Vårt hem splittrades när jag var fyra år och min bror fjorton år gammal, så någon sådan påverkan har sålunda inte kunnat äga rum. Vi har utformat våra åsikter i de miljöer där vi sedan hamnade. Att sådan påverkan förekommer är uppenbart, men detta faktum skall inte tas till intäkt för ett resonemang in absurdum. När herr Werner här från talarstolen ställer frågan hur släktskapsförhållandena kunnat påverka bedömningen av vissa namngivna personer så är det så orimligt i och för sig, att något resonemang härom inte är värt att föra. Man bör väl åtminstone försöka att i någon mån sovra sitt material. Jag vill sedan, herr talman, konstatera en sak som jag tycker är allvarlig i detta sammanhang. Herr Werner försökte nämligen göra gällande att nämndens ledamöter skulle ha gått till sitt värv »med förutfattade meningar». Nämnden skulle ha haft för avsikt »att rikta beskyllningar mot kommunisterna» och man skulle inför det förestående valet »använda tillfället att göra detta uttalande». Det är en mycket allvarlig anklagelse mot en statlig nämnd som går till sitt värv — som den här nämnden i varje fall gjorde — i avsikt att försöka åstadkomma någon rätsida på det problem som den är satt att lösa. Det är en mycket allvarlig beskyllning, och för egen del tar jag mycket hårt på den. Jag kan försäkra kammaren att det inte vid något tillfälle, då jag över huvud taget deltagit i eller avlyssnat diskussionen, har fällts något som helst yttrande eller framförts någon som helst mening som skulle ge en antydan om att nu fanns det en chans att komma åt kommunisterna. Varför skulle det vara det? Kan herr Werner svara på den frågan? Det skulle vara intressant att höra. Herr Werner säger att vi har fått bakläxa i nämnden beträffande registret. Vad är det för bakläxa? Vi har konstaterat att någon åsiktsregistrering inte har ägt rum. De registreringar som gjorts har varit föranledda av något mer som det inte tillkommit oss — men väl andra — att döma om. Sådan registrering skall fortsätta, men det skall ske öppet och efter redovisning. När jag frågar herr Werner vad vi har fått för bakläxa, så räknar vi inte reaktionen på kommunistiskt håll som en bakläxa, ty den reaktionen — om man nu skall hårdra intrycket av den — ger väl ändå til syvende og sidst ett intryck av att där fanns någonting att titta på. Annars skulle reaktionen inte ha blivit så häftig.

Jag vill också ge nämndens ordförande, herr förste vice talmannen Strand, en eloge för det sätt varpå han har lyckats foga samman arbetet och hålla ihop meningarna och ge dem en riktig utformning. Herr Werner klagade över att vi använder oss av glidande formuleringar. Det är möjligt att så är fallet, men det är då mycket lättförklarligt och lättförståeligt. Vi rör oss ju ändå på ett fält, där det alltid finns anledning att vara något mildare, något hyggligare i tonen än vad de fakta som föreligger visar. Jag vill än en gång upprepa att vi inte hade någon anledning att särskilt vilja komma åt kommunisterna. Jag har för min egen del alltid respekterat dem som ett parti som alla andra. Men om medlemmar av det partiet — eller av vilket parti som helst — använder sina möjligheter till att skada det land som vi gemensamt tjänar och lever och bor i, då reagerar vi omedelbart och med bestämdhet. Jag har ett intryck av att de kommunistiska kritikerna slår in öppna dörrar med sin kritik. Detta gäller inte minst talet om åsiktsregistreringen, som alltså inte existerar, men som man tydligen kommer att smacka på som en god karamell i sammanhanget och som kommer att tas till intäkt för många och långa angrepp på en nämnd, som på bästa sätt sökt fullgöra sitt arbete. Efter vad jag kan förstå har vi bidragit till att föra fram debatten om denna viktiga fråga till en rimligare position. Jag kan inte förstå annat än att nämndens utlåtande har bidragit till att skapa klarhet kring detta viktiga arbete. I det sammanhanget vill jag gärna betyga, att inom nämnden inte har rått någon som helst tvekan, inte fordrats någon som helst diskussion om huruvida vi behöver en säkerhetsverksam het av detta slag eller inte. Vi har enhälligt samt och synnerligen kunnat konstatera, att om vi vill skydda vårt land mot olika ansatser, utifrån och inifrån, om vi vill upprätthålla ett försvar till mycket dryga kostnader, så måste vi också se till att vi har möjlighet att skydda detta försvar och dess tentakler emot otillbörliga angrepp. Vi kan inte pruta på det kravet. Vi måste upprätthålla det, och vi måste begära lojalitet av medborgarna mot ett sådant krav. Det har sagts att det fällts överord i debatten om denna fråga. Så har naturligtvis skett, speciellt i diskussionen sedan utlåtandet utkommit. Jag hoppas att den fortsatta debatten skall mera se till själva sakfrågan, den som vi hade klar för oss när vi började och under arbetets gång, nämligen angelägenheten att söka åstadkomma någonting som gagnar vårt gemensamma samhälle. De som inte gillar den åsikten måste a priori ha en inställning till hela problemet som innebär att de önskar något helt annat. I kommitténs utlåtande har vi sagt vad vi anser om detta, och vi är beredda att bemöta de angreppen även i fortsättningen.

Herr talman! Det har redan gjorts så många utflykter på både det inrikespolitiska och utrikespolitiska fältet, att jag har tänkt ägna mig åt enbart ett område som inte har varit uppe i debatten hittills. Innan jag kommer till det, kan jag dock inte underlåta att vara litet förvånad över ett utalande av herr förste vice talmannen Strand. Jag brukar beundra hans anföranden för den sakkunskap de brukar vittna om och den redighet som brukar känneteckna dem. Men nu sade han på ett ställe, att om de borgerliga partierna inte siktar högre än att söka klara det politiska hanterandet ungefär så som socialdemokraterna har gjort, då har man inte ställt målet högt. Nu kan man inlägga två meningar i det här. Menar herr Strand att det inte vore mycket till mål att inte syfta längre än till att åstadkomma någonting bättre än vad den hittillsvarande regeringen har gjort? I så fall håller jag helt och fullt med herr Strand.

Det var ju inte alls detta som det var frågan om i det tidigare resonemanget, men herr Strand erkände att han när det yttrandet fälldes hade suttit i talmansstolen, och enligt hans mening är det tydligen svårt att ha några politiska funderingar när man sitter i den stolen.

Man är inte van att från herr förste vice talmannen höra ett sådant tvetydigt tal, och därför skulle jag vara tacksam om han kunde upplysa om vad han egentligen menade med sitt uttalande. Tyvärr ser jag att herr Strand nu lämnar plenisalen. Den främsta anledningen till att jag begärde ordet var att jag ville säga något om den åttonde huvudtiteln. När man studerar den har man rika tillfällen att iaktta hur bredvidläsningen i mittenpartiernas program och folkpartiets motioner även där haft vissa effekter, som vi naturligtvis på vårt håll hälsar med den allra största tillfredsställelse. De många årens framstötar och påpekanden från vårt håll har visat sig inte helt meningslösa. Jag skall nämna ett par exempel. I inledningen till huvudtiteln skriver statsrådet Palme på ett ställe följande: »Omdaningen av utbildningsväsendets yttre struktur och omfattning har hittills varit mest påtaglig. Men reformerna innebär också starka krav på förnyelse av den inre verksamheten: ökat hänsynstagande till den enskilde individen, genomgripande förändringar i utbildningens mål, innehåll och verksamhetsformer. Sitt konkreta uttryck har de nya principerna fått i de moderna läroplanerna. Tillämpningen kräver emellertid fortsatta betydande insatser.

Det finns således för oss anledning att till statsrådet Palme få överlämna en blomma för att han, trots att detta tidigare har varit ett av folkpartiets skötebarn, nu har vågat satsa så hårt på det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet. Vi är för övrigt inte ensamma om den blomman.

Det skulle vara till stor båtnad, inte bara för lärarna utan först och främst för eleverna. Även i den viktiga frågan om lärarnas fortbildning har folkpartiet efter bästa förmåga sökt vara pådrivare. Vi har gång efter annan betonat, att en rimlig lösning av detta problem är nödvändig om skolreformerna över huvud taget skall medföra den omdaning av skolans inre arbete som statsmakterna åsyftar. Vi har påyrkat avsevärt ökade anslag, och i fjolårets motion underströk vi att en väsentlig uppräkning måste ske så snart som möjligt. Nu kommer regeringen alltså med någonting som man skulle vilja kalla för en rejäl satsning. Statsanslaget räknas nämligen upp med inte mindre än 5 miljoner kronor.

En av de frågor som i hög grad har intresserat folkpartiet är skolbyggandet. På det området har herr Palme inte varit lika framgångsrik som i de andra nämnda fallen. Han tröstar sig dock med att lokalsituationen, bl.a. på grund av extra tillskott av arbetsmarknadsmedel, har förbättrats under de senaste åren. Han nöjer sig därför med att i nästa års budget föreslå investeringar av ungefär samma storlek som den ordinarie ramen för innevarande budgetår, d.v.s. 630 miljoner kronor, innebärande en nedprutning av skolöverstyrelsens förslag med 65 miljoner kronor. På grund av arbetsmarknadssituationen lär en hel del arbetsmarknadsmedel också under nästa budgetår föras in i bilden och därmed åtskilliga nya skollokaler komma till stånd. Men även om så sker kan man knappast betrakta skolans lokalsituation som god. Tvärtom betonar skolans folk att läget på många håll är långt ifrån tillfredsställande och att skolarbetet därför blir extra betungande för både lärare och elever. Inte minst bekymmersamt måste detta vara med hänsyn till gymnasiereformen. Det nya gymnasiet skall nästa år vara helt genomfört till och med årskurs 3, men har inte på långa vägar tillgång till ändamålsenliga lokaler. Det var nog inte utan skäl som en av deltagarna i Skolveckan framhöll det svåra i att arbeta efter en ny metodik i lokaler avsedda för ett helt annat, äldre skolsystem.

Detta låter onekligen både trevligt och imponerande.

Vad hjälper det att utbyggnaden »fortskrider planenligt», om det inte finns ett mål inom räckhåll för en stor del av de studerande? Det måste kännas inte bara som en djup besvikelse utan närmast som en tragedi att efter avslutade studier stå där utan utsikter att inom rimlig tid få arbeta i det yrke man har utbildat sig för. Redan i dag vet många av dem som valde ingenjörsyrket att de satsade fel. Visst har en del av dessa utestängda jobb — en är varm-korvgubbe, en annan brevbärare eller någonting sådant utanför deras intressesfär. Ingenting ont sagt om dem som stryker senap på den varma korven eller dem som bär runt våra postförsändelser, men det var säkerligen inte detta ungdomarna drömde om under sina fyra år vid en högskola. Det som gäller civilingenjörerna gäller i ännu högre grad och i långt större omfattning alla dem som på senaste tid gått ut som gymnasieingenjörer, fackskoleeller institutsingenjörer. Enligt i pressen publicerade uppgifter är det bara en obetydlig del av dessa som kommit in i ett jobb där de har användning för sina nyförvärvade kunskaper, om de nu över huvud taget har fått något jobb. Jag har personligen sammanträffat med några av dem, och det vore fel att påstå att de var upprymda över sina framtidsutsikter. En av dem hade innan han på nytt började studera haft ett jobb som gav honom 1 800 kronor i månaden. Nu hade han efter avslutade två och ett halvt års studier om inte glatt så i alla fall accepterat ett nytt jobb långt borta från hemorten mot en lön av 1 400 kronor i månaden. I en av tisdagens morgontidningar fanns en redogörelse just för ingenjö rernas situation på arbetsmarknaden. Läget framstod, konstaterar man, minst sagt som kärvt. Tekniska linjens elevförbund redovisar att enligt tillgänglig statistik cirka 800 ingenjörer är arbetslösa, men att till dessa kommer inte mindre än 1500 »dolt» arbetslösa, alltså sådana som har tillfälliga jobb, som går på kurser eller som omskolas. Omskolningen tycks ha blivit något av en sällsam räddningsplanka. Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar också att för närvarande inte mindre än 1 000 ingenjörer går på omskolning, de flesta av dem nyexaminerade. Arbetsmarknadsstyrelsen tillägger att antalet kurser och kursplatser skall utökas framdeles. Man går alltså direkt från en utbildning till en omskolning. Nog måste det vara något galet när det stökar till sig på det sättet. Man ägnar sig åt en både för den enskilde och för samhället dyrbar utbildning, men när man väl har kämpat sig genom skolan hoppar man direkt in i en omskolning för att lära sig någonting annat än det som man ursprungligen syftade till. Och den första omskolningen kan följas av den andra, och det sägs att det inte lär vara alldeles ovanligt med en tredje omskolning. Nog måste väl ändå detta vara en allvarlig misshushållning med både människor och pengar. Jag sade att de som satsade på ingenjörsyrket satsade fel. Men var det egentligen deras fel? Var inte felet deras, som för inte så länge sedan påstod att vårt samhälle hade ett skriande behov av tekniker och som också krävde en snabb och våldsam ökning av teknikerutbildningen? Statsministern talade nyss från denna talarstol om en av socialdemokraternas valparoller: Trygghet i föränderlighetens samhälle.

Han frågade, var vi andra fanns vid det tillfället, men regeringen hade insett vad som behövdes och därför satsat starkt på utbildningen. Ja, det skall erkännas. Man satsade bl.a. oerhört starkt just på utbildningen av tekniker. Det hela började med kravet på en extra timme i matematik, som ju är A och O för den som tänker sig en teknisk bana. Det fortsatte med snabbutbildning av lärare, som skulle ta hand om alla dessa ungdomar med det av samhället som strålande och lönande utmålade teknikeryrket som ett gyllene framtidsperspektiv. År 1962 beslöt riksdagen att ge välmeriterade gymnasieingenjörer en tvåårig ämnesmässig och pedagogisk utbildning, som snabbt skulle göra dem skickade som lärare vid tekniska gymnasier — dessa utgjorde ju då flaskhalsen, och den måste man operera bort. Sedan kan man undan för undan, bl.a. i 1963 års riksdagstryck, läsa om hur våldsamt man satsade på denna utbildning och hur man betonade att samhället hade ett praktiskt taget omätligt behov av tekniker. Och så vet vi precis hur det har gått. I dag är det teknikerna som befinner sig i en för alla uppenbarad, brydsam situation, och ingenting tyder på att den kommer att lätta under den närmaste framtiden. Men då det har gått på detta sätt för teknikerna, är det inte fara värt att vi kommer att hamna i samma läge inom några år även på det akademiska planet? Föreligger det inte en mycket stor risk för att vi snart inom många områden har ett stort antal ungdomar med fina akademiska betyg men utan möjligheter till jobb, där de har användning för sina surt förvärvade kunskaper? Är inte samhällsvetarna redan i den situationen? Visst kan man med statsrådet Palme glädja sig åt den ständigt ökade tillströmningen av studerande till våra universitet. Men glädjen skulle onekligen vila på en betydligt säkrare grund, om dessa ungdomar också kunde försäkras rimliga garantier för den tid som kommer efter studierna. Vi hade i statsutskottets andra avdelning för drygt en månad sedan besök av rektorn vid Stockholms universitet. Den närmaste anledningen till att vi hade bett honom komma var att vi ville få en del uppgifter om hur långt man hade kommit med Stockholms universitets utflyttning till Frescati-området. Vi fick då veta att det inte hade gått så fort som man hade planerat. Man räknade ändå med att någon gång 1971 kanske kunna flytta ut det mesta dit. Han talade också om att detta fina universitet var planerat för 15 300 studerande. Men han upplyste samtidigt om att antalet studerande vid Stockholms universitet detta år är 23 000. Det har varit en ökad tillströmning med ungefär 4 000 varje år under de senaste åren, och det kommer att betyda att när det fina nya universitetet är klart finns det över 30 000 studerande och 15 300 platser. Man kan ju knappast påstå att det är en planering på det rätta sättet.

Det räcker således inte med att konstatera, att antalet studerande växer lavinartat år från år och att hälsa detta med tillfredsställelse och som en stor framgång. I annat sammanhang framhåller statsrådet Palme nödvändigheten av »ökat hänsynstagande till den enskilde individen». Men är det i själva verket inte ett nonchalerande av just den enskilda människan, om man förespeglar honom att han — om han offrar några år av sitt liv på högre studier — har att vänta sig en riklig lön för sin möda? Visst är kunskaper och vetande i och för sig goda tillgångar, men anhopningen av kunskaper inom ett mer eller mindre begränsat område skänker säkerligen inte någon större tillfredsställelse eller lyckokänsla, om man ställs utanför möjligheten att använda dem i praktiken. I varje fall föreställer jag mig att många ungdomar inte kommer att betrakta det som en stor tillgång att ha förvärvat ett betydande vetande inom t.ex. juridikens område, om den unge i framtiden på grund av arbetsmarknadsläget tvingas syssla med helt andra uppgifter än dem han har utbildat sig för. Jag skulle tro att han kommer att närmast känna det som en besvärande börda. Han kommer att känna sig djupt besviken. Han kommer att mena att samhället lurat honom på några år av hans liv.

Det är krav som den uppväxande studerande ungdomen har rätt att ställa. Ungdomarna bör inte, som nu så många ingenjörsutbildade, en dag behöva konstatera att de satsade fel. Det är, herr talman, inte nog att satsa stort på utbildningen, att satsa rätt på utbildningen är större.

Herr talman! I ett uttalande för någon tid sedan sade Förenta Nationernas generalsekreterare U Thant att han under de senaste 12 månaderna hade varit vittne till fler kriser och till större internationell spänning än under nå Det uttalandet borde ge oss en tankeställare. Vi kan visserligen här i Sverige trösta oss med att kriserna och spänningen inte har fått utlopp i vår omedelbara närhet utan i allmänhet ganska långt bort, men världen krymper undan för undan och krisområden förflyttas nu för tiden snabbt. Det var inte mer än ett fåtal år sedan som spänningscentrum låg alldeles inpå oss, och snabbheten i dess förflyttning till andra delar av världen bör, tycker man, väl illustrera risken för att nya scenförändringar snabbt inträder. Statsminister Erlander sade från denna talarstol för en stund sedan, att alla länder i Europa med undantag av Portugal numera sänker sina försvarskostnader. Uppgiften var felaktig. Jag kan belägga den med ett exempel: de senaste tre åren har Sovjetunionens försvarsbudget ökats med 30 procent, varav nära 15 procent bara i år. Världssituationen kan sannerligen inte rubriceras som fredlig. Det är inte egendomligt att vi svenskar, i likhet med en rad andra nationer, längtar efter och vill arbeta för en framtid som kan lösa konflikter med hjälp av en internationell rättsordning i stället för med våld eller med utpressning under hot om våld. Det är också självklart att vi efter all förmåga söker finna former och metoder för att minska rustningarna. Vi gör det främst genom våra insatser i Förenta Nationerna och vid nedrustningskonferensen i Genéve. Det är emellertid långt till förverkligandet av våra förhoppningar. Förenta Nationerna har — inte minst under det gångna året — visat sin oförmåga att hindra utbrott av fientligheter även när det gäller mindre stater, och nedrustningsförhandlingarna i Geneve har inte gett några resultat. De kan heller inte under överskådlig framtid väntas ge några resultat, som med skäl skulle kunna betecknas som steg på vägen mot en nedrustning eller ens som hejdande av den nu pågående kapprustningen. Vi måste därför under överskådlig framtid liksom hittills lita till vår egen förmåga. Vi har valt att stå utanför allianser och har därför ingen att stödja oss på. Vår säkerhet kan bara tillgodoses genom ett starkt, allsidigt uppbyggt och till sina funktioner väl avvägt försvar. Vår alliansfrihet betyder emellertid inte, att vi skulle vara oberoende av situationen omkring oss. Tvärtom är upprätthållandet av balans mellan motstående intressen i vår närmaste omvärld — i Europa alltså — ett starkt intresse för oss. Vår förhoppning att kunna hålla oss utanför krigiska förvecklingar grundar sig i viss utsträckning på det faktum, att i en maktbalans även vår måttliga militära styrka effektivt kan avskräcka en stormakt från att angripa oss. Den tendens som kan förmärkas till upplösning av de stora allianserna och som av många hälsas med glädje som ett bevis på avspänning, kan därför rymma ökade risker för oss, i den mån nämligen som den får till följd att maktbalansen minskar. Detta är den allmänna situation i vilken vår försvarspolitik skall infogas. För ett år sedan lade regeringen fram ett förslag till försvarsbudget, som radikalt bröt de principer som dittills hade tillämpats. Det fanns inget utredningsmaterial som gjorde en verklig bedömning av konsekvenserna möjlig. Vi från högerpartiet protesterade bestämt mot förfaringssättet och yrkade på att regeringen åtminstone skulle klarlägga vart den syftade med sin nya försvarspolitik. Den måste ju grunda sig på totalt ändrade krav på försvarets förmåga och på en ny syn på dess uppgifter, eftersom ramen går långt under det lägsta alternativ som regeringen antydde i sina direktiv till försvarsutredningen. Det minsta man i ett sådant läge kunde begära vore då, tyckte vi i försvarsutredningen och i högerpartiet över hu vud taget, att regeringen redogjorde för denna sin nya syn. Regeringen vägrade emellertid att ge någon ledning — av skäl som då var dunkla men som nu framstår klarare. Man ville inte efter valnederlaget ha en fortsatt politisk enighet om försvaret. Man ville ha strid. Som väntat fastställde riksdagens majoritet i sinom tid regeringens förslag och därmed den kostnadsram som ingen riktigt visste vart den skulle leda. Emellertid lät försvarsutredningen i efterhand utreda denna ram tillsammans med vissa andra högre ramar, och resultatet av denna utredning framlades i slutet av september i fjol. Konsekvenserna på sikt av de lägsta ramarna var skrämmande och gav en stark belysning av vad de översta beloppen i försvarskostnader betyder i effekt, eller omvänt hur mycket effekt man förlorar även vid en procentuellt sett måttlig nedskärning av försvaret. Vi trodde nog litet var att regeringen skulle bli betänksam när siffrorna kom fram, och vi hoppades att redovisningen av de skrämmande följderna skulle öka benägenheten till en allmän försvarsuppgörelse, men vi bedrog oss. Den försvarsram som statsverkspropositionen nu presenterar ger verkligen ingen antydan om ett nytänkande i positiv riktning. Ramen beskrives av departementschefen som oförändrad i fasta priser mot i fjol, men i verkligheten är den inte ens detta. Den är avsevärt lägre, och regeringen har alltså även i år lagt fram ett förslag som ligger betydligt under den lägsta nivå som över huvud taget är utredd. Så ser bakgrunden ut till de uttalanden som regeringen nu gör i skilda sammanhang. Statsminister Erlander sade i en nyårsintervju, att det är glädjande att alla är överens om värdet av ett starkt försvar. Finansministern fällde i sin TV-presentation av statsverkspropositionen några yttranden, som jag ännu inte lyckats erhålla in extenso men vil kas innebörd var stark kritik mot dem som säger att försvarseffekten urholkas. Försvarsministern skriver i sin bilaga till statsverkspropositionen att anslagen är avmätta med tanke på att under nästa budgetår kunna vidmakthålla och ytterligare förstärka vårt militära försvar. Sådana påståenden ger i hög grad ett missvisande intryck, och jag kan inte frigöra mig från känslan att detta sker med full avsikt från regeringens sida. Ett »starkt försvar» kan visserligen vara nästan vad som helst, men när man talar om att vidmakthålla dess styrka eller att öka den, borde man rimligen mena förmågan att fullgöra uppgiften, och den bestäms av den militära styrkan i förhållande till krigsmakter över huvud taget och naturligtvis i första hand i förhållande till krigsmakter i vår närhet. När det gäller näringslivets internationella konkurrenskraft, dvs. exportförmåga, så är dennas upprätthållande ett vitalt intresse för vårt framåtskridande, vår sysselsättning och vår ekonomiska trygghet. Det förnekar ingen och regeringens finansplan ägnar huvudintresset, kan man nog säga, åt problemet i samband med den konkurrenskraften. Den kan bara bibehållas om man ständigt förbättrar och förnyar industrins anläggningar och maskinella utrustning. Om inte den utbyggnadstakten ökar med ett antal procent varje år, så är man allvarligt bekymrad, och det med rätta, i synnerhet om utbyggnaden går snabbare i vår omvärld. Om någon skulle komma på idén att påstå, att vi för att vi har byggt några nya fabriker och skaffat en del nya maskiner i landet, måste ha vidmakthållit och förstärkt vår konkurrenskraft gentemot utlandet, har jag svårt att tro att han skulle bli tagen på allvar. Likafullt är det precis på det sättet regeringen gör när det gäller försvaret. Man räknar upp en del ny materiel som kommer att tillföras, men man låtsas inte om att det samtidigt också försvinner en hel del materiel, och man låtsas framför allt inte om att det också tillförs ny och modern materiel till krigsmakterna omkring oss och att detta i själva verket sker i snabbare takt. Resultatet av den ekonomiska striden på världsmarknaden kan ständigt avläsas genom exportens utveckling. Sjunker vår förmåga att där hävda oss, måste denna förmåga snabbt återhämtas om vi skall kunna bibehålla vår ekonomiska trygghet. Försvarsförmågans förändringar kan i fredstid fastställas endast genom ingående studier och analyser. Sådana är gjorda och visar klart och otvetydigt, att vår förmåga att försvara oss med den nu inledda försvarspolitiken sjunker — och sjunker ganska snabbt — och därmed också vår trygghet mot yttre våld. Dessa fakta kan rimligen inte vara regeringen främmande. Man har emellertid tydligen å ena sidan bedömt den inrikespolitiska vinsten för sitt parti av en negativ försvarspolitik vara så stor, att man är beredd att utsätta svenska folket för ökade risker. Å andra sidan har man förmodligen en känsla av att svenska folket kanske inte skulle gilla dessa ökade risker om de öppet erkändes, och så förnekar man och försöker dölja att det har skett någon egentlig förändring alls. Som skäl för neddragningarna brukar olika saker åberopas. Ofta är det samhällsekonomin. Jag har alltid tyckt att det borde framstå som alldeles orimligt både för oss själva och för betraktare utifrån, att Europas kanske rikaste nation skulle kunna känna sig tvingad till så här drastiska och för vår säkerhet vanskliga nedskärningar för att spara en utgift på ett par tre tiondels procent av bruttonationalprodukten, eller — för att räkna i annat mått — mellan en och två procent av våra statsutgifter. Men även om man skulle bortse från detta, är det nog inte säkert att man räknar helt korrekt. Det är betydande belopp som den nya försvarspolitiken helt oväntat dragit undan från det svenska näringslivet, i första hand verkstadsindustrin.

Det är mycket pengar, och det är pengar som direkt skulle ha ökat sysselsättningen inom svensk industri. Om man borträknar de importerade produkter som ingår i fabrikationen och som i detta sammanhang inte har särskilt stor betydelse, skulle beloppet nästan helt ha gått till avlöningar — huvuddelen inom <verkstadsindustrin och resten inom andra delar av det svenska näringslivet. Verkstadsindustrin är hårt drabbad av arbetslöshet. Har regeringen funderat över hur stor del av denna och av arbetslösheten över huvud taget i Sverige, som direkt kan hänföras till regeringens nya försvarspolitik? Det förefaller inte så; i varje fall antyds problematiken inte med ett ord i finansplanen. När verkstadsindustrins problem där diskuteras säger man bara att »sysselsättningen har påverkats av en lägre tillväxt av den utländska efterfrågan än under tidigare år». Den inhemska minskningen i form av mindre försvarsbeställningar än som tidigare var planerat nämner man inte, trots att den är av betydande storleksordning. Regeringen intresserar sig mera för utvidgade åtgärder att dämpa arbetslöshetens följder genom beredskapsarbete och omskolningskurser. Det förefaller nästan som om regeringen skulle tycka det vara mera värdefullt att redovisa låga försvarskostnader och höga kostnader för omhändertagande av ar betslösa än att i första hand satsa på att arbetslöshet icke skall uppstå. I annat fall borde man även från denna viktiga utgångspunkt ha gått fram med större måtta i fråga om neddragningarna. Det är för övrigt inte bara den direkta arbeislösheten som förvärras genom de kraftigt minskade försvarsbeställningarna, den tekniska utvecklingen inom industrin dämpas och en extra, i och för sig ingalunda önskvärd, strukturomdaning framtvingas. I fjol övergick regeringen till att vid presentationen i statsverkspropositionen av försvarskosinaderna lägga till ett belopp, som i förväg hade beräknats för att täcka prisstegringarna under det kommande budgetåret. Detta var väl i och för sig ingenting att opponera sig emot, även om det verkade som om avsikten främst var att dölja en del av neddragningarna vid jämförelser med tidigare kostnadsramar. I år har man gått ett steg längre — enligt min mening ett steg för långt. Man lägger även nu på en kostnad för sannolika prisstegringar. Hur den är fastställd anges icke, men skulle man beräkna den ' efter regeringens egna framtidsprognoser, så är den mellan 100 och 200 miljoner kronor för hög. Man undrar om regeringen inte tror på sina egna prognoser. Eller är detta ytterligare ett utslag av dess tydliga strävan att dimma in vad som verkligen äger rum i fråga om försvaret? En övergång till lägre ramar kan ske på i princip två olika sätt. Det ena innebär att man så snabbt som möjligt söker sig ner till den organisation och det materialbestånd som den lägre ramen kontinuerligt möjliggör. Man begränsar då riskerna för att komma under den effekt som ramen på sikt syftar till att vidmakthålla. Man får å andra sidan i början en anhopning av modern materiel, som alltså är avsedd för en större organisation och som därför inte kan utnyitjas helt. Handlingsfriheten att med' god planering vidta förändringar både uppåt och nedåt är så bra som det över huvud taget är möjligt att uppnå vid en förändring av planeringsnivån. Den andra metoden innebär, att man i stort sett bibehåller den gamla organisationen och låter neddragningen gå ut över anskaffningen av ny materiel. Den metoden utnyttjar naturligtvis befintlig materiel bättre och den medför därför att försvarseffekten går ner långsammare, till en början. På någon sikt kommer effekten i gengäld att sjunka långt under den nivå som ramen i och för sig skulle möjliggöra. Vidare beskärs starkt och ganska snart handlingsfriheten i vad den avser att återhämta styrka. Efter ett fåtal år hjälper det inte med anslagsökningar, det tar då under alla omständigheter många år att återvinna en högre effekt. Metoden gör en långtidsplanering ganska meningslös och den ger alltså dåligt utbyte av satsade medel. Men vad som är värre är, att om man inte med säkerhet vet att riskerna i en avlägsen framtid kommer att vara mindre än riskerna under tiden närmast framöver, så är det en metod som det är farligt och ansvarslöst att tilllämpa. Det är den metoden som regeringen har valt.
Herr talman!